Herr talman! Såväl arbetsmiljöutredningen som stimulansutredningen har slagit fast principen att arbetsmiljöåtgärder skall bekostas av produktionen. Till grund för de nya lagarna på arbetsmiljöområdet ligger arbetsmiljöutredningens betänkande. När utredningen lade fram det visste man mycket väl att det skulle bli långtgående förändringar i arbetsmiljön. Nu finns det möjlighet för företagen att lösa sina problem genom lån. Man var enig inom stimulansutredningen om att arbetsmiljöåtgärderna skulle bekostas med lån och att direkta bidrag inte skulle ges. En dålig arbetsmiljö behöver inte nödvändigtvis bero på försummelser —- företagen kan ha haft svårigheter att vidta åtgärderna. Men här ges de nu möjlighet att låna pengar på fördelaktiga villkor. Utskottet är alltså enigt så när som på centerpartisterna om att den lånegaranti som föreslås går så långt som det är rimligt för att hjälpa små och medelstora företag att förbättra arbetsmiljön.
Herr talman! Det är riktigt att stimulansutredningen var enig om att inga bidrag skulle utgå, men statsrådet hade ju i sina direktiv klart sagt att man inte skulle ha den formen. Sedan vill jag än en gång understryka nödvändigheten av att vi samtidigt som vi vidtar åtgärder för att få en bättre arbetsmiljö också ser till att sysselsättningen tryggas inom de olika företagen. Vi ser det föreliggande förslaget som en betydande framgång — det kommer att få stor betydelse för många. Men som jag förut framhållit finns det företag som kanske inte klarar de nya uppgifterna. Vilka kommer då i kläm? Jo, de anställda vid företagen.
Herr talman! Det är inte utskottet som skriver direktiven utan statsrådet, och utskottet kan inte svara på varför direktiven skrivits på sätt som skett. Men jag förmodar att vad arbetsmiljöutredningen framhållit har haft stor betydelse i sammanhanget. Arbetsmiljöutredningen sade i sitt delbetänkande att kostnaden för en bättre arbetsmiljö skall bäras av produktionen utan bidrag. I den utredningen fanns representanter för de politiska partierna, för fackföreningsrörelsen och för arbetsgivarna. Och de var helt överens härom. Också jag tycker att det är en riktig princip.

Herr talman! Det är som vi alla vet inte ofta som ett ärende återremitteras från kammaren till det beredande utskottet. Att så skedde med näringsutskottets betänkande om Stålverk 80 är vi nog nu alla till freds med, fastän en del av kammarledamöterna till att börja med reagerade ganska negativt mot tanken. Det är nämligen ett väsentligt bättre beslutsunderlag som kammaren nu ges genom den nya versionen. Utskottet har för sin del fått tillfälle att ta del av väsentlig information, som man inte tidigare haft tillgång till, och bedöma den. I belysning av vad vi nu vet skulle det ha känts djupt otillfredsställande, om ärendet rutinbehandlats utifrån de knappa kommentarerna i versionen nr 1. Man har sagt att återförvisningen till utskottet var en näsknäpp på industridepartementet. Så ser i varje fall jag absolut inte på saken. Det har klart framkommit att departementet, när budgetpropositionen skrevs, inte hade tillgång till sådan information som skulle ha motiverat väsentligt längre utläggningar än de som gjordes i budgetpropositionen. Ligger då ansvaret hos dem som närmast hade att informera departementet, dvs. Statsföretag och dess verkställande direktör, herr Sköld? Svaret blir att inte heller Statsföretag, NJA:s moderföretag, vid den tidpunkten hade tillgång till någon ordentlig information. Herr Sköld har inför utskottet förklarat — jag tillåter mig att citera, eftersom det har sagts också i andra publika sammanhang — ”att man inte från NJA fått in en rad uppgifter som man infordrat”. Det är väl ett minst sagt uppseendeväckande besked. Det har lämnats, som jag sade, också i publika sammanhang, senast i förra veckan vid Statsföretags bolagsstämma. Därmed har man kommit till den nivå där förebråelserna är berättigade. På stämman försvarade talesmän för NJA den bristande rapporteringen, åtminstone under senare delen av våren, med att ledande personer varit utomlands — en förklaring som väl verkar minst sagt konstig. Om en eller flera toppmän i ett stort företag är utomlands eller frånvarande av något annat skäl, måste det väl rimligen inom företaget finnas andra som har ansvar för vad som händer och vad som inte händer. Jag summerar: Näringsutskottet kunde i den första versionen av sitt utlåtande inte ge kammaren tillräckligt beslutsunderlag, därför att industridepartementet inte ställt sådant till förfogande i budgetpropositionen. Att departementet inte kunde göra det berodde på att Statsföretag inte lämnat särskilda kommentarer på grund av att dotterföretaget NJA inte i tid slagit larm och inte lämnat in vissa infordrade uppgifter. Detta ter sig sannerligan anmärkningsvärt, inte minst med tanke på allt tal om medborgarnas insyn i den verksamhet som bedrivs inom de statliga företagen. Nåja, vem som nu än skall ha näsknäppen var naturligtvis inte avsikten med återremissen att utdela en sådan. Avsikten var att få en mera rättvisande belysning av läget för Stålverk 80, och utskottet har, vill jag påstå, lyckats med att lämna en sådan belysning. Jag skall nu övergå till att kommentera det. Utskottet säger att man håller fast vid sin grundläggande bedömning av projektet. Vad innebär det? Formuleringen debatterades inom utskottet innan den antogs. Den innebär att utskottet ser på projektet Stålverk 80 som en satsning, motiverad i första hand av regionens speciella villkor. Riksdagens ledamöter känner dem väl efter många debatter här i kammaren. Länets många småbruk har varit ett strukturellt bekymmer, mekaniseringen i skogsbruket har medfört mindre behov av arbetskraft, och för dem som blivit tvungna att lämna sina uppgifter inom jordbruk och skogsbruk har tillgången på platser inom industrin varit otillräcklig. Storindustrin har varit sparsamt representerad i länet, och företagsamheten i mindre skala har varit obetydlig.

Detta är den grundläggande bedömningen, och den leder fram till behovet av särskilda satsningar i Norrbotten från det allmännas sida. Att dessa satsningar föreslogs få formen av ytterligare investeringar i Norrbottens Järnverk möttes i fjol — och dessförinnan också, när tanken framfördes på ett tidigare stadium — på sina håll med tveksamhet.

Kunde inte förmåner erbjudas den mindre företagsamheten i stället för ett stort industrikombinat? Och var inte erfarenheterna av NJA i stort sett så nedslående att man borde betacka.sig för att uppleva dem i ännu större skala? Frågorna ställdes bl.a. från moderathåll men viftades bort, ibland tyvärr bara genom att man misstänkliggjorde avsikterna hos dem som önskade en debatt. Hur som, Stålverk 80 beslöts av en enig riksdag, och därför har riksdagen nu ett samlat ansvar för hur projektet utvecklas. Vad som skett sedan i fjol är att investeringskalkylerna visat sig alls inte hålla. Stålverk 80 kommer att bli långt dyrare än vad som angavs för riksdagen för ett år sedan. Konsekvenserna blir två: dels måste mera lånat kapital mobiliseras, dels måste projektets räntabilitet räknas ner. Båda dessa omständigheter innebär ytterligare bekymmer, för resten påspädda av det faktum att resultatet för NJA 1974 i stället för en vinst på 30 å 35 miljoner som man talade om blev en förlust på ungefär 28 miljoner, inkl. den obetydliga skattebelastningen på 3,5 miljoner. Det innebär att företaget från 1974 inte kan komma med något eget bidrag till finansieringen av den projekterade utbyggnaden och att det finns skäl att ställa sig mera tveksam än tidigare till frågan i vilken utsträckning den gamla verksamheten i fortsättningen kan generera nya medel för utbyggnaden. Nej, de medlen får tydligen i stort sett tas från annat håll. Ytterligare en och en halv miljard tycks krävas för Stålverk 80 — en ungefär 30 procentig höjning av fjolårets bud. Det går ut över andra intressen. Vad som eventuellt tillskjuts från statens sida utöver vad som planerats måste hämtas från redan hårt ansträngda skattebetalare. Vad som lånas, obligationsvägen eller i kreditinstitut av olika slag, tränger undan dem som står i redan långa låneköer. Följderna av detta kan på sina håll bli mycket kännbara. Nu har det sagts att man kan lita till upplåning i utlandet.

I det läget finns det goda skäl att på nytt ta upp frågan om det inte vore välbetänkt att bygga ut Stålverk 80 i två etapper. En sådan frågeställning har varit aktuell för många industriprojekt. Det är inte något exceptionellt att man ställer denna fråga också för Stålverk 80-projektet. Man har där som på annat håll att väga mot varandra den högre anskaffningskostnad som en delad utbyggnad vanligen innebär — det är inte alltid fallet — mot de finansiella och administrativa påfrestningar som ligger i en forcerad uppbyggnad. De finansiella påfrestningarna har vi sent omsider fått besked om. Hur man skall komma till rätta. med dem har vi däremot inte fått veta. Att påfrestningarna på administrationen har resulterat i slitningar vet vi också. Inte heller i fråga om styrelse och ledande funktionärer har man i dag kommit fram till någon övertygande lösning. Fast det inte direkt är riksdagens problem kan det väl också sägas att Luleå ur vissa synpunkter borde vara betjänt av en mindre forcerad utbyggnad. Växtvärken kommer säkert ändå att vara besvärande. Sådana överväganden har resulterat i att vi från moderat håll på nytt för fram en tanke från i fjol, nämligen att man prövar möjligheten att bygga upp stålverket i två etapper. Vårt andra förslag gäller rapporteringsskyldighet till riksdagen. Utskottet i sin helhet har i version nr 2 av betänkandet — i ljuset av vad som förevarit — ansett en sådan föreskrift rimlig också om förfarandet är uppseendeväckande. I ett särskilt yttrande har en representant från vartdera centerpartiet och folkpartiet i näringsutskottet fört fram förslag om något som skulle kunna kallas kontinuerlig övervakning av NJA:s hantering av Stålverk 80-projektet. Detta är kanske att gå väl långt. Vi moderater ansluter oss till tanken på rapportering, men vill att den skall ske på bestämda terminer. Det kravet förs fram i den reservation som har avlämnats från vårt håll. Jag tillät mig i början av mitt anförande att säga att den irritation som på sina håll visades över att ärendet återförvisades till näringsutskottet nu har förbytts i tillfredsställelse och att en bättre information nu och framdeles bör kunna ge riksdagen bättre möjligheter att stötta projektet Stålverk 80. Det kommer att behövas. Utskottets ordförande herr Svanberg kallade i fjol moderaterna för olyckskorpar. Vi tillät oss säga att påfrestningarna kunde bli sådana att man borde eftersträva partnerskap med svenska industrier för att nå en tryggare finansiering och få en förstärkt företagsledning. Herr Svanberg har nog i dag svårt att förneka att det låg en hel del i vår bedömning. Vad som sipprat ut om samarbetsplaner med Kruppkoncernen tyder på att NJA-ledningen fått klart för sig att ensam inte alltid är stark. Mindre optimistiskt än NJA:s ledning bedömde vi i fjol också själva affärsidén med stålämnen, som sedan skulle säljas till konsumenter av typ valsverk ute i Västeuropa, i öststaterna och kanske också i andra länder. För egen del gjorde jag i debatten det påpekandet att oljeländerna kunde förmodas föredra att importera malm — i den mån de inte själva har sådan — och använda sina energitillgångar i egna nyuppförda stålverk. Lika väl som vi här hemma har ambitionen — redovisad bl.a. från Norrbottenshåll — att inte bara vara råvaruexportörer kan man räkna med att den ambitionen finns i andra länder och att den i oljeländerna kan realiseras med hjälp av det kapital som de numera förfogar över. Och precis som vi ser på ett projekt som Stålverk 80 inte bara ur kallt företagsekonomisk synpunkt kan dessa länder: ha allt skäl att i sin projektering väga in också sociala synpunkter. Vid köp av malm från utlandet bereds åt befolkningen i dessa länder, som i stor utsträckning är undersysselsatt, fler arbetstillfällen än vad enbart exporten av olja och gas medför. Sedan diskussionen fördes i fjol våras har väl många av oss som läser tidningarnas handelssidor och tidskrifter med liknande material kunnat se notiser som bekräftat riktigheten i de bedömningarna. De nyrika oljeländerna anser stålproduktion intressant, vilket inte är så underligt, eftersom också de tagit del av de långtidsprognoser beträffande ökad stålkonsumtion som hela idén med Stålverk 80 bygger på. Om vi här uppe finner att det bör finnas avsättning för ytterligare stål på världsmarknaden och har våra besked från helt öppna källor — internationella organisationer, som arbetat fram dessa prognoser — har vi naturligtvis att räkna med att man också på annat håll tar del av dessa prognoser och finner att det kan vara riktigt med ekonomiska satsningar. Know-how för uppförandet och drivandet av dessa anläggningar finns att köpa från industriländerna. Vårt svenska Bofors har t.ex. ett sådant uppdrag i Iran och anlitas där som konsult på samma sätt som NJA anlitar det japanska Nippon Steel som konsult och drar nytta av dess tekniska kunnande. En notis av intresse i detta sammanhang klippte jag för en vecka sedan med tanke på debatten om Stålverk 80. Den meddelade att ny teknik har gjort det möjligt att använda väte och koloxid ur naturgas vid stålproduktion. Därigenom, hette det i notisen, blir det billigare att skeppa malm till länderna vid Persiska viken och i Nordafrika, där naturgas nu som biprodukt går till spillo, än att skeppa gasen över haven till de malmproducerande länderna. Förutsättningarna för att kunna surfa — Nr 87 på konjunkturvågorna, något som NJA hoppas på, blir i ett sådant läge Torsdagen den väsentligt försämrade. Marknaden för stålämnen kan bli betydligt kärvare 22 maj 1975 än vad NJA-ledningen hoppats. Detta är ett ytterligare skäl att överväga Li en uppdelning i två etapper.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

Herr talman! Anledningen till dagens debatt om Stålverk 80 är den återremiss som föregående talare nämnt. Återremissbeslutet föregicks av en del irriterade kommentarer från regeringspartiet. I dag tror jag utskottet är enigt om att det har varit en mycket informativ och värdefull utfrågning som skett i utskottet av olika berörda parter om stålverksprojektets utveckling under det år som snart gått sedan riksdagen beslutade bygga ut Norrbottens Järnverk. Man kan bara beklaga — jag har gjort det en gång tidigare från kammarens talarstol — att utfrågningarna, på grund av de regler som fortfarande gäller i den svenska riksdagen, inte kunnat ske offentligt. Mycken information om den största industriella investeringen hittills i Sverige skulle då ha nått längre än till näringsutskottets ledamöter. En del missuppfattningar i debatten om Stålverk 80 hade på så sätt säkert kunnat tillrättaläggas. Å andra sidan hade naturligtvis de problem som onekligen följer med en så stor industrisatsning som det här är fråga om kommit till allmänhetens kännedom. Men skulle det vara till nackdel för projektet? Skulle det inte i stället skapa större trovärdighet för projektet, om allmänheten på egen hand kunde ta del av de fakta som ligger till grund för det ställningstagande som utskottet kommit fram till, nämligen att gå vidare i enlighet med förra årets beslut? Det påpekandet gjorde också herr Börjesson i Glömminge alldeles nyss. Det är två frågor som har tilldragit sig huvudintresset vid näringsutskottets förnyade behandling av detta ärende. Dels gäller det de miljökrav som naturvårdsverket och koncessionsnämnden fört fram och de konsekvenser de kan medföra för projektet — främst då de ekonomiska —-, dels är det de stora kostnadsökningar som skett i förhållande till de kalkyler som presenterades för riksdagen 1974. På sistnämnda punkt säger utskottet: ”Det är uppenbart att den ursprungliga kostnadsramen inte kommer att hållas. En betydande ökning av kostnaderna för projektet har konstaterats.” Företagsledningen har för dagen inga färdiga förslag till hur de här problemen skall lösas. Till det får man återkomma. Den naturliga sammanfattningen av utskottets genomgång av ärendet blir därför att regeringen också måste återkomma till riksdagen så snart ett mera fullständigt material föreligger och en aktuell finansieringsplan för Stålverk 80 kan presenteras. När den ligger på riksdagens bord är tiden inne för en närmare granskning av projektets lönsamhet, finansiering m.m. För dagen vill jag för folkpartiets del meddela att vi står fast vid den grundläggande bedömning av projektet som gjordes förra året. Vi menar att det är en riktig tanke att vidareförädla malmen inom Sverige i större utsträckning än som nu sker. Och när därigenom betydelsefulla regionaloch sysselsättningspolitiska fördelar kan nås i övre Norrland, så är också det ett viktigt plus. Men även om vi har denna positiva grundsyn till Stålverk 80 måste ändå sägas att projektet säkert kommer att stöta på många problem innan det är i gång enligt planerna. Detta gäller inte minst finansieringen. Projektledningen måste ha ett fast grepp om kostnadsutvecklingen, så att inte de fina lönsamhetskalkyler som presenterats — här har nämnts 12 96 i vinst — snabbt försämras. Riksdagen står ju bakom detta projekt som ekonomisk garant. Det betyder att det blir riksdagen som får besluta om eventuella kapitaltillskott därest felbedömningar har gjorts eller kommer att göras. Kraven på insyn för riksdagen och dess näringsutskott måste därför vara långtgående. Det finns heller ingen anledning att kritisera NJA-ledningen för att ha undanhållit utskottet information. Vad utskottet har bett att få reda på har man, så långt detta varit möjligt, givit svar på. Men enligt min uppfattning — och den delas också av herr Börjesson, vilket vi nyss hörde — behöver näringsutskottet en fortlöpande insyn i denna efter svenska förhållanden mycket stora industriinvestering. ' Detta kan naturligtvis uppnås på olika sätt. En väg, som vi tycker skulle vara värd att pröva, är att en fristående expertgrupp knöts till näringsutskottet. Det är en vanlig lösning i både offentliga och privata sammanhang, att när man själv inte hinner eller har tillräcklig tekniskekonomisk kompetens, så köper man tjänster av lämplig konsult. Varför skulle den modellen vara sämre när huvudmannen är Sveriges riksdag? Den invändningen har gjorts att det skulle vara ett utslag av något slags förmyndarmentalitet att näringsutskottet hade några personer som vid lämpliga tidpunkter delgav utskottet sin syn på utvecklingen av projektet. Självfallet betyder inte detta att utskottet även fortsättningsvis inte skulle ha lika nära och förtroendefull kontakt med den ansvariga projektledningen. Men att utskottet hela tiden får en fortlöpande information från en grupp som inte är direkt ansvarig för projektets utförande utan som med utanförståendes ögon kritiskt kan granska hur projektet utvecklas skulle säkert vara av stort värde. Att hela tiden ha en dubbelsidig belysning av en omfattande och svårgenomtränglig materia skulle vara till alla parters fördel. Nu har, herr talman, utskottsmajoriteten inte velat pröva den här tanken.

Herr talman! Det ärende vi just nu diskuterar har, som alla väl känner till, en ganska ovanlig förhistoria. Det var för ganska exakt ett år sedan som riksdagen beslutade anslå 700 milj.kr. till Statsföretag att användas till aktieteckning för att bygga upp Stålverk 80. Riksdagen fattade i princip beslut om denna summa, men anslaget skulle delas upp med 175 milj.kr. per år. Det var därför följdriktigt att en post på 175 milj.kr. togs upp i årets budgetproposition. Riksdagen hade ju tidigare fattat principbeslutet. När ärendet behandlades i näringsutskottet var det ingen som hade några invändningar att göra. Näringsutskottet beslöt enhälligt och utan diskussion att tillstyrka anslaget på 175 miljoner. Men när ärendet den 16 april behandlades i kammaren yrkades från borgerligt håll återremiss till utskottet. Nu återkommer utskottet med ärendet efter ytterligare behandling. Också nu yrkar ett enhälligt utskott att begärda 175 milj.kr. skall ställas till Statsföretags förfogande som aktiekapital för Stålverk 80. Det är alltså exakt samma förslag som tidigare. Utskottsmajoriteten konstaterar att väsentliga fördyringar av Stålverk 80 uppkommit. Man förutsätter därför att regeringen återkommer till riksdagen i ärendet och därvid lägger fram en fullständig finansieringsplan för bygget. Utskottet säger sig också räkna med att riksdagen fortlöpande hålls underrättad om projektets fullföljande — en helt självklar ståndpunkt. Moderaterna säger i sin reservation att projektet Stålverk 80 lämpligen bör delas upp i två etapper. Därutöver vill moderaterna också ha en detaljerad rapport två gånger per år om hur projektet fortskrider. Denna rapport skall lämnas till riksdagen. Frågan om projektets uppdelning på två etapper har berörts flera gånger vid olika föredragningar. Alla har då konstaterat att en sådan uppdelning är tekniskt möjlig. Men man har också sagt att en sådan uppdelning fördyrar projektet rätt väsentligt och gör vissa marknadsföringsåtgärder mycket svårare. Den fördel man kan uppnå genom att dela upp projektet i två etapper är helt enkelt att man när man har fullföljt den första halvan kan sälja en del material och på det sättet klara av en krånglig finansieringssituation. Men det innebär samtidigt att stålverket blir dyrare. Det är emellertid också en annan sak som händer. Om man som i detta fall inriktar sig på att först bygga en etapp för 2 miljoner ton och därefter säljer dessa 2 miljoner ton på marknaden, så är det ju någon konkurrent som under tiden tar hand om de ytterligare 2 miljoner tonen, och när de kommer ut på marknaden möter man en svårare situation vid försäljningen. Denna åtgärd har alltså diskuterats och från alla håll ansetts vara mindre lämplig. Det är en åtgärd som man möjligen kunde vidta i en ytterst krisartad situation. Den halvårsmässiga rapportering som moderaterna föreslår förefaller mig vara en sämre lösning än den som näringsutskottets majoritet har föreslagit, nämligen att riksdagen och utskottet fortlöpande skall hållas underrättade om projektet. Utöver detta begär herr Rolf Wirtén, följd av herr Börjesson i Glömminge, att en särskild, fristående grupp av sakkunniga skall tillsättas, som nära skall följa uppbyggnaden av Stålverk 80 och regelbundet rapportera till näringsutskottet. Jag måste säga att detta förslag — med ett slags kvalificerade spioner mitt inne i Stålverk 80, men inte anställda där — är ett underligt hugskott, som överträffar det mesta som jag har hört i den vägen. När vi förra veckan diskuterade en sammanslagning av LKAB och NJA sade den liberale utskottsledamoten med stor emfas att förslaget om att riksdagen skulle hos regeringen anhålla om utredning i detta hänseende var mycket olämpligt. Det var Statsföretags och LKAB:s styrelses uppgift, men någon styrning från riksdagen var inte lämplig. Men i dag är man beredd att vidta en åtgärd som är mycket mera ingripande —- en styrning som går in i minsta detalj. Jag vill fråga herr Wirtén hur det är med konsekvensen i det här sammanhanget. Hur är det med variationen i de liberala tankarna från gång till annan? Jag vill också gärna säga att det dock finns en grupp som har skyldighet att följa Stålverk 80:s utveckling och rapportera till riksdagen när behov av rapportering föreligger. Den gruppen är just näringsutskottet, som enligt sin instruktion skall hålla sig noga underrättat om sådana projekt när de väl blivit beslutade. Vi kan inte komma ifrån att något av detta ingår i näringsutskottets skyldigheter. Jag vill också hänvisa till att som styrelseledamöter i NJA finns samtliga personalorganisationer, alltså SIF, SALF och Metall, med var sin representant. De borde väl också finna det angeläget att följa frågan mycket noga. Tanken på utomstående kontrollanter finner jag däremot helt horribel, och det gläder mig att inte alla ledamöter på borgerligt håll har velat gå med på den av rent principiella skäl. Man kan nu fråga sig vad allt detta ståhej med återremiss och alla åtföljande spekulationer i pressen har tjänat till. Det är inte utan att man kan citera det gamla talesättet: ”Mycket väsen och litet ull, sa han som klippte suggan.” De upplysningar som utskottet nu har fått hade man kunnat få — och de hade också blivit precis lika omfattande - om man hade tagit upp frågan i näringsutskottet utan något återremissförfarande, när uppgifterna förelåg och kunde verifieras. Var det bara för att få odla myten om att någon ville hemlighålla någonting som man tog detta steg? Jag vill då gärna påminna om att fem å sex interpellationer beträffande Stålverk 80 har framställts och behandiats ur olika synpunkter under våren i denna kammare. Industriministern har lämnat flera långa interpellationssvar — jag vill minnas att det är tre stycken som han har avgivit — och även bostadsministern har svarat ett par gånger i miljövårdsfrågorna. Och i pressen, särskilt i vissa stora tidningar, har den gamla vanliga kampanjen fortgått i oförminskad skala hela våren. Det är väl därför så, att den som inte hade hört någonting om detta förrän andra veckan i april, såsom det sades vid återremissen, måste ha varit både blind och döv, och jag tror inte att någon av kammarens ledamöter är det. Jag vill gärna påpeka att den första preciserade offentliga sammanställning av kostnadsfördyringarna som redovisats för styrelsen kom fram till sammanträdet den 16 april — samma dag som beslut fattades om återremissförfarandet här i kammaren. De tidigare uppgifterna, som hade lämnats av industriministern i interpellationssvar o. d., var preliminära, varför det väl var helt rimligt att utskottet skulle få de här uppgifterna när de blivit så att säga officiella. Detta om detta. Jag vet inte vad man ville åstadkomma med återremissförfarandet, men jag vet vad man verkligen åstadkommit. Man har gett ny fart, inte åt en saklig diskussion, utan snarare åt en förtalskampanj, som i sina sämsta stunder har beskyllt NJA-ledningen för oduglighet, slarv, okunnighet och hemlighetsmakeri. Styrelsen har beskyllts för att den skulle ledas av helt andra motiv än omsorgen om företaget. Man har — säkerligen utan att utskottsledamöterna avsett det — satt ny fart på skvallret och misstänkliggörandet genom detta återremissbeslut. Återremissbeslutet har naturligtvis uppmärksammats även utomlands, varmed man ingett Stålverk 80:s presumtiva kunder en föreställning om att det kanske inte är så helt riktigt beställt med Stålverk 80, eftersom riksdagen tvekar att fullfölja sitt beslut och måste återremittera ärendet. Var det detta man ville åstadkomma? Ja, jag vet inte, men i vart fall har effekten blivit denna även om jag är övertygad om att ingen av utskottsledamöterna hade avsett detta. Jag vill starkt betona att diskussion och kritik är värdefulla i fråga om Stålverk 80 liksom i alla andra liknande frågor. Men då bör det gälla en diskussion av sakfrågor och en kritik som är saklig och kunnig. En del av den diskussion som har förts har också varit av det slaget, det vill jag inte förneka, men det är något helt annat än den misstänkliggörandekampanj som länge har pågått och som mera har varit styrd av känslomässigt motstånd mot företaget än av saklighet och kunnighet. Jag sade i debatten om återremissen att jag inte förstod hur de borgerliga ledamöterna, särskilt centerpartisterna från Norrbotten som säger sig vara ytterst positiva till Stålverk 80, kunde medverka till återremissen. Min undran kvarstår och har bara blivit större. Under de gångna veckorna har dessa ledamöter mött mycken kritik i länet för sitt handlande inte bara på politiskt håll utan i mycket stor utsträckning från näringslivet i länet. Jag kan nämna som exempel ett pressuttalande som Norrbottens och Västerbottens handelskammare gjorde för någon tid sedan och som är starkt kritiskt till dessa ”återremissare” och påvisar de skadliga föli derna av denna ytterligt utdragna diskussion.

Med hjälp av moderattidningen i Luleå lanserar man en helt ny förklaring: Det är inte projektet som sådant, det är inte NJA:s ledning man kritiserar. O, nej då. Vad man har avsett är att ge industriministern och mig en ”näsknäpp” för vårt handlande, som det så intelligent uttrycks. Ja, är det vad man har avsett, då måste jag konstatera att misslyckandet är totalt. Självklart är vi som politiker lovligt byte, men man har inte träffat oss i detta sammanhang. Varken industriministern eller jag har deltagit som projektörer, fackmän och tekniker i detta sammanhang. Nej, kritiken drabbar företaget och dess ledning, i första hand givetvis disponent Edström och hans medhjälpare. Och vilka fakta har industriministern eller jag sökt dölja? Man framför idén att jag borde ha underrättat utskottet om vad som sades vid styrelsesammanträdena i NJA! Jag är glad att denna befängda idé inte har framförts i utskottet; det visar att sunt förnuft ännu finns kvar där. Utskottets kännedom om affären Stålverk 80 skall verkligen inte grunda sig på skvaller från styrelserummet utan på fakta redovisade av den ansvariga tekniska ledningen. Sådan information har, helt självklart, aldrig vägrats av vare sig Statsföretag eller NJA, och den är inte bunden till skvaller eller återremisser. Jag vill därför endast konstatera att de borgerliga ledamöterna i Norrbotten har sig själva att skylla för den situation som de har försatt sig i genom att deras stöd för Stålverk 80 och de statliga företagens utbyggnad i länet framstår som villkorligt. Känsligheten för riksmoderata förslag är alldeles för stor för att de själva skall våga ta en ståndpunkt. Jag skulle vilja ge dem ett gott råd: Det är inte så dumt att tänka efter före i stället för efteråt. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag. Jag är glad för den enighet i frågan som har uppnåtts i utskottet. Jag hoppas att denna stora industrisatsning, som betyder så kolossalt mycket för Norrbotten och för hela landet, nu skall kunna föras i hamn under fortsatt stor enighet, under fortsatt detaljredovisning till utskottet, vilken aldrig har förvägrats. Ingen har försökt att dölja någonting.

Fru talman! Den som hörde näringsutskottets ordförande herr Svanberg före middagspausen kunde konstatera att han inte visade sin allra vänligaste sida. Jag hoppas att middagsmålet gjort honom litet bättre stämd till humöret, om han nu hinner tillbaka från det innan den här replikomgången är över. Herr Börjessons i Glömminge och mitt förslag om en fristående expertgrupp bedömdes av herr Svanberg som ”horribelt”. Det var ett ”underligt hugskott” och det var t.o.m. jämförbart med spionage. Det var minsann inte några dåliga anklagelsepunkter. Det här är naturligtvis struntprat alltsammans. Jag har tidigare redovisat varför näringsutskottet skulle ha stor nytta av en fristående expertgrupp. Herr Svanberg har inte alls bemött förslaget i sak utan nöjt sig med att trava en serie nedvärderande ord om det, och den debattekniken finner jag föga fruktbar. Varför svarar inte herr Svanberg i stället på min fråga om varför ett riksdagsutskott inte kan köpa konsulttjänster i en stor och viktig fråga? Det är ju inget ovanligt tillvägagångssätt. Nu är anfall bästa försvar, och den tekniken använder sig också herr Svanberg av och ställde en fråga till mig. Han undrade hur det här förslaget går ihop med folkpartiets ställningstagande till frågan om den eventuella sammanslagningen av LKAB och NJA. Jo, det finns visst konsekvens i de liberala tankarna här, herr Svanberg. Vi menar att företagsoch koncernledning skall ha det fulla ansvaret för sina kompetensområden. Vi har vid upprepade tillfällen varnat för och kritiserat en sammanblandningsekonomi där regeringen eller annat centralt organ blandar sig i ledningen eller organisationen av ett företag. Den principen hävdar vi nu liksom i frågan om hur den eventuella sammanslagningen av LKAB och NJA skulle utredas. Det förhållandet att näringsutskottet skulle skaffa sig dubbelsidig information, dels den som ges från den ansvariga företagsledningen, dels den som kan fås från en fristående expertgrupp, ändrar inte på något sätt på den principen. Det är inte fråga om någon styrning av företagsledningen i NJA, som herr Svanberg försökte låta påskina. 121 Men hur är det med herr Svanbergs egen logik? Näringsutskottet skall hålla sig underrättat om projektet, det var t.o.m. en skyldighet, enligt herr Svanberg. Jag har inget att invända mot det. Men varför kan då inte herr Svanberg litet mer avspänt resonera om hur utskottet fortlöpande skall hålla sig å jour med utvecklingen av det här projektet? Det är bara det vi har försökt väcka en debatt kring, låt vara med litet mer okonventionella tankar.

Fru talman! Näringsutskottets ordförande herr Svanberg drog i början av sitt anförande historien om fan och grisen, och i slutet av sitt anförande läste han till protokollet in ett långt och högstämt citat ur Hamlet. Mellan de båda ytterligheterna fick vi höra att de som säger sig vilja ha klarhet om vissa problem kring Stålverk 80 i själva verket har helt andra motiv, nämligen ”att misstänkliggöra företaget och dess ledning”. Min fråga till herr Svanberg är: Skall också detta uppfattas som en lustighet i stil med grishistorien eller som dikt å la Shakespeare? Om så inte är fallet ber jag herr Svanberg dokumentera riktigheten i påståendet. Också näsknäppshistorien drog herr Svanberg fram fastän både herr Börjesson i Glömminge och jag hade uttryckligen sagt att några som helst sådana motiv inte låg bakom återremissyrkandet. Tyvärr avstod herr Svanberg, kanske på grund av tidsbrist, från att redovisa sina synpunkter på en rad sakfrågor som herr Börjesson, herr Wirtén och jag hade sökt aktualisera. Undantaget var, som herr Börjesson sade nyss, de synpunkter som framfördes på en uppdelning i etapper, men där tycker jag nog att herr Svanberg var för snabb när han avvisade den tanken. Avvisar man tanken måste man också vara beredd att tala om hur finansieringen skall ske av de nu våldsamt höjda kostnaderna. Var skall pengarna tas ifrån? Herr Svanberg vet utomordentligt väl hur trångt det är på kapitalmarknaden. Så sent som i dagens tidningar kan man läsa om att AP-fonderna inte längre har möjlighet att köpa obligationer i samma utsträckning som de gjort förut. Behovet av statlig upplåning känner vi alla. Hur trångt shipping och varvsindustrin sitter fick vi, om vi inte visste det förut, höra i utskottet i morse. Det är många olika intressen som konkurrerar, och vad finns det då för möjligheter för projektet Stålverk 80 att utan besvärande skador på annat håll få sina ytterligare miljarder? Inte heller tog herr Svanberg upp diskussionen om avsättningsmöjligheterna fastän den är så väsentlig — inte heller lönsamhetsproblematiken. Jag kan väl inte fara med skvaller från styrelsen, sade herr Svanberg. Nej, det var det säkert ingen som väntat sig, men däremot hade nog många tänkt sig att utskottets ordförande skulle ge sina synpunkter på de väsentliga sakfrågor som hade dragits upp av tidigare talare.

Fru talman! Den form av ställföreträdande lidande som både herr Börjesson i Glömminge och herr Regnéll ägnade sig åt efter vad jag sade om Norrbottens riksdagsmän är det alldeles onödigt att vi sysslar med. Utskottets värderade vice ordförande vet mycket väl att jag aldrig har påstått att utskottets ledamöter har varit ute för att misstänkliggöra. Jag sade att det som ni troligen gjorde i god tro har föranlett en kampanj från annat håll som är ytterst osaklig. Det kan man inte komma ifrån. Jag sade emellertid inte att er kampanj var det. Men man kan handla på ett sätt så att resultatet blir tvärtemot vad man har avsett. Vad jag sedan sade om Norrbottens riksdagsmän kan jag kanske debattera med dem. Jag har inte riktat några beskyllningar mot er. Jag har inte tagit upp alla sakfrågor, sades det. Det är omöjligt att hinna med det. Jag tog upp de två frågor där det föreligger reservationer från moderaterna. Jag har behandlat uppdelningen i två projekt och frågan om redovisning varje halvår. Uppdelningen i två projekt fördyrar utan tvivel det hela, men det kan vara nödvändigt i en hopplös finansieringssituation. När man inte kan få fram kapital, begagnar man naturligtvis den möjligheten. Men så länge det finns en chans att klara projektet i en etapp, är det en riktigare affärsidé. Detta har jag försökt förklara, och det trodde jag att vi var överens om i utskottet. Övriga ting behöver jag inte ta upp. De har ju debatterats så ingående i utskottet en extra gång. Min fråga till er två är: Varför var det nödvändigt att ta till idéen med en återremiss med den publicitet som detta får i pressen, oavsett om det var en debatt här eller inte. Det är en ganska ovanlig sak att göra så. Fanns inte exakt samma möjlighet att få upplysningar om vad som hände i NJA, Statsföretag osv. utan denna återremiss? Om utskottet hade framställt en önskan, hade ingen vägrat att lämna upplysningar. Det är egentligen där problemet ligger, och det har aldrig varit fråga om att ni inte skulle få upplysningar. Varför behövde man då ta detta dramatiska steg? Jag beklagar att herr Wirtén höll sitt anförande på denna nivå. Han frågade om det är så förfärligt om riksdagen använde sig av konsulter. Självklart inte. Vi skall t.ex. om någon dag diskutera riksdagens hus och hur det skall byggas. Det är en annan grej. Men att leja människor, som skall följa ett bestämt företag utifrån och sedan komma till riksdagen och lämna uppgifter samt ge sina synpunkter, vilka sedan skall jämföras med företagsledningens, måste vittna om en väldig misstro mot företaget. Att utskottet säger att det skall hållas kontinuerligt underrättat är en annan sak. Jag tror inte, herr Wirtén, att det är ett riktigt sätt att gå till väga att införa dessa konsulter som normalt skall följa företaget. För mig verkar det vara konsulter av typen Cannon i våra amerikanska gangsterfilmer. Tror ni så illa om detta företag? Tror ni inte att ledningen för NJA kan lämna er hederliga uppgifter, om ni får dem hur ofta som helst? Medge, herr Wirtén, att detta var ett övertramp och att det är helt onödigt att ha sådana här konsulter!

Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket mer. Jag tycker att herr Svanberg gång på gång försöker missförstå detta förslag. Låt mig bara erinra om att när propositionen om Stålverk 80 utarbetades använde sig industriministern själv av en referensgrupp för att få ärendet belyst från alla utgångspunkter. Jag tror inte alls att han hade för avsikt att misstro NJA-ledningen. Han tyckte det var värdefullt att få analysera om förslagen var hållbara och om den grund fanns som ledningen hävdade. Det gäller här precis samma sak. Vi menar att näringsutskottet under uppbyggnadstiden skulle kunna ha nytta av en tvåsidig belysning av en stor och viktig fråga. Är detta så svårt att förstå? Vi har inte ett ögonblick talat om misstro mot NJA-ledningen. Jag har i stället både i denna debatt och i debatten med industriminister Johansson sagt att vi har fått en fullödig information på de punkter som vi har bett att få information om. Det är inte fråga om misstro, herr Svanberg, utan avsikten är, som jag sade nyss, att få en viktig fråga belyst från olika utgångspunkter. Jag tror att den lilla ekonomgrupp utanför företagsledningen som har följt projektet har tillfört debatten många och värdefulla synpunkter. Och när vi diskuterade miljökraven för Stålverk 80 hade företagsledningen tillfälle att redovisa sin syn på vilka åtgärder som borde vidtas för rening av luft och vatten, samtidigt som man fick höra naturvårdsverk och koncessionsnämnd framlägga sina synpunkter. Det blir i en sådan sakframställning en vitalitet och en spänning som näringsutskottet skulle ha nytta av.

Fru talman! Nej, jag tror inte alls att herr Wirtén är ute efter att skada företaget, men just för den skull finner jag det här uppslaget utomordentligt underligt. Herr Wirtén har under diskussionerna i utskottet betonat att han inte är ute efter att skada projektet, att han inte misstror ledningen osv. Varför skall man då tillsätta människor med uppgift att kolla allt företagsledningen gör? Att projekteringen blir belyst på olika sätt är viktigt, men nu är bygget i gång. Och att jämföra med att folk från naturvårdsverket kommer och ger sin syn på miljövårdsanordningarna är ganska tokigt. Den myndigheten äger ju ytterst att besluta under vilka förhållanden anläggningarna skall få uppföras, och därför är dess synpunkter intressanta. Här handlar det ju om sådant som påverkar kostnaderna för bygget, osv. Naturvårdsverket har laglig rätt att bestämma därvidlag. Att sätta till några ekonomer som skall följa ledningen mycket noga och kontrollera och komma med rapporter är något helt annat. Vi har ju möjlighet att sammanträffa med företagsledningen hur ofta vi vill och diskutera dessa ting. Jag förstår inte hur man har kunnat komma på den kufiska idéen att tillsätta en särskild kontrollgrupp. Hade man verkligen misstrott ledningen, hade man haft uppfattningen att här är det något skumt, då skulle jag ha förstått det. Som det nu är kan jag bara upprepa vad jag sade till herr Wirtén i utskottet: ”Har du tänkt igenom det här?” Detta är återigen ett exempel på att man fått tag i en idé, som man tycker ser bra ut, och så kör man fram den. Sedan märker man att det är ett tokigt uppslag, men det vill man inte medge utan man vidhåller att förslaget innebär den högsta formen av frihet, den liberala formen. Egentligen är det fråga om ett försök att framställa statlig företagsamhet som varande sådan att man inte får fram sanningen om man går in i företaget och ber att få upplysningar. Nej, man måste ha fristående experter som följer verksamheten. Jag förstår inte den här tanken. Däremot är det lätt att förstå ett önskemål om rapporter från NJA flera gånger per år.

Fru talman! Jag vill börja mitt anförande med att uttrycka mitt beklagande över det sätt på vilket frågan om Stålverk 80 från början tagits upp och sedermera skötts på olika håll. Den har från början till slut eller rättare sagt till dags dato, ty slutet har vi ännu ingalunda sett, politiserats i en utsträckning som inte kan vara till gagn vare sig för stålverket eller för befolkningen i området. Det rör sig här om den största ekonomiska satsning som någonsin gjorts i Sverige. Mot den bakgrunden är det utomordentligt förvånande att tiden från frågans väckande på allvar till dess beslut i realiteten fattades var så extremt kort. Det rörde sig endast om några månader. Jag undrar om man kan leta upp något parallellfall i Sverige eller utomlands med en så kort planeringstid för en jätteinvestering. Skälet var givetvis att man till varje pris ville föra in frågan i 1973 års valkampanj, och den gav ju också regeringspartiet i stort sett de enda framgångarna i det valet. Vid frågans realbehandling i utskott och kammare befann sig oppositionspartierna i en mycket handikappad situation. Inte ens näringsutskottets ledamöter fick tillgång till alla hemliga handlingar, och kammarens övriga ledamöter var helt utestängda från sådant material. Samtliga partier ansåg sig dock böra acceptera propositionen om Stålverk 80, och det är självklart att vi nu alla önskar att stålverket skall bli en framgång, redan av det enkla skälet att det är våra egna miljarder — det svenska folkets miljarder — som står på spel. Moderata samlingspartiet föreslog, som herr Regnéll nyss har berört, att man skulle söka få en både personlig och ekonomisk medverkan i projektet från det privata näringslivet. Det skulle ha varit om inte en garanti så dock en viss återförsäkring för att projektet utvecklades i rätt riktning. Vi beklagar att det förslaget inte accepterades förra året. Mot bakgrund av vad som hänt är det oundvikligt — ja, självklart — att ansvaret för hela Stålverk 80 i första hand måste vila på den socialdemokratiska regeringen, i varje fall tills vi fått ett eventuellt regeringsskifte. När det gäller sådana här långsiktiga projekt förflyter ju många år mellan beslut och resultat, och det kanske därför ofta blir en tom fras när man talar om vem som måste ta ansvaret för ett visst beslut. Men oppositionen har självfallet en mycket viktig uppgift i detta sammanhang liksom beträffande alla andra regeringsförslag och åtgärder. Det tillkommer oss att kritiskt, men för den skull inte negativt, följa utvecklingen och därigenom tvinga såväl regering som företagsledning till ett så effektivt och framgångsrikt arbete som möjligt. När det därför efter utskottsbehandlingen blev uppenbart att stora problem existerade i form av bl.a. kraftiga kostnadsfördyringar och en oförklarad avgång av stora delar av styrelsen i NJA var det oppositionens inte bara rättighet utan också skyldighet att skaffa sig en så grundlig kunskap som möjligt om det inträffade. Politiseringen av Stålverk 80 demonstrerades nu återigen av temperamentsfulla uttalanden av industriministern, näringsutskottets ordförande herr Svanberg och naturligtvis i all synnerhet av den socialdemokratiska pressen. Det gick så långt att oppositionspolitiker påstods ha avsagt sig ”bruket av sitt förnuft”. Vem kan ha någon glädje av att skapa ett sådant klimat och driva en sådan debatteknik? Resultatet av debatten var således inte, som herr Svanberg nyss påstod, att man kom med misstänkliggöranden i den press som står oppositionspartierna nära. Det var just herr Svanberg och regeringspressen som kom med misstänkliggörandet genom att på detta sätt uttolka det beslut om återremiss som riksdagen fattat. Oppositionens legitima verksamhet borde inte mötas med misstro eller betraktas som förräderi mot tidigare fattade beslut, såsom nu skett på sina håll. Tvärtom borde det ligga även i socialdemokraternas intresse att en fortlöpande granskning blir noggrann och att oppositionspartierna kunde övertygas om att investeringen fortskred på ett effektivt och tillfredsställande sätt. Genom det gemensamma borgerliga uppträdandet i denna fråga finns det förhoppning om att socialdemokraterna skall inse sanningen av detta påstående, och man får hoppas att parti och press i framtiden skall inta en vettig attityd. Men vad näringsutskottets värderade ordförande i dag visat i sina uttalanden ger knappast något belägg för att dessa förhoppningar kommer att infrias. Hans skarpa och nästan hånfulla attityd påminner mycket om statsrådet Sigurdsens redan herostratiskt ryktbara uttalande, när vi för någon tid sedan här i kammaren diskuterade frågan om regeringen skulle behöva underställa riksdagen anslagsfrågor som gällde 7 miljarder till u-hjälp. Statsrådet Sigurdsen förklarade ju att det skulle bli sådan byråkrati om man skulle behöva konsultera riksdagen. Men nu tror jag att herr Svanberg har missat den centrala poängen i detta sammanhang. Det är klart att frågan kunde ha underställts utskottet och att utskottet kunnat få en information som var mycket omfattande. Men det är inte bara utskottet det gäller — utskottet är ju endast en del av riksdagen. Om man kallat in experter till utskottet hade naturligtvis utskottets ledamöter kunnat få en viss information. Men genom återremissen gav man utskottets ledamöter möjlighet att få en förhållandevis omfattande information som sedan kunde redovisas inför partigrupper, i den mån det var lämpligt, och i kammare. I varje fall det resultat, det omdöme om informationen som utskottets ledamöter kommit fram till kan alltså redovisas här i kväll och vidare till svenska folket. Detta hade inte uppnåtts med herr Svanbergs metod, och det är verkligen underligt att herr Svanberg har reagerat så hårt mot att vi begärde denna återremiss. Det är visserligen ett ovanligt förfarande, men situationen var onekligen också ovanlig. Det rörde sig dock om miljardbelopp — kostnader som man plötsligt upptäckte att staten och det svenska folket skulle behöva ikläda sig. Det var något som man inte haft klart för sig tidigare. I fortsättningen kommer säkerligen också problem att dyka upp. Man har redan tvingats att betänkligt sänka den kalkylerade avkastningsprocenten till en nivå som inom det privata näringslivet vanligen anses göra en investering olönsam. Mycket beror nu på den fortsatta planeringen och inte minst på om samarbetet med andra företag på stålindustrins område, speciellt valsverk, kan komma till stånd och sålunda en någorlunda jämn och hög avkastning kan säkras. Sedan finns det naturligtvis andra problem, som i dag inte direkt berör riksdagen men som kanske så småningom kan komma att kräva dess medverkan. Jag syftar på de jättelika kommunala följdinvesteringar på kanske 2,5 eller 3 miljarder kr. som beräknas bli nödvändiga i Luleå på grund av stålverkets tillkomst och som kan skapa allvarliga finansieringsproblem, föreställer jag mig. Hur näringsutskottets kontrollverksamhet skall organiseras kan man ha olika meningar om. Ett grundläggande faktum är att statens industriella verksamhet nu har fått helt andra proportioner än man tidigare varit van vid. Detta har också medfört att regeringen fått skapa en omfattande expertorganisation för att kunna följa och behärska utvecklingen. På sikt måste man nog också tänka sig att riksdagen, och då speciellt dess näringsutskott, erhåller liknande möjligheter att skaffa sig en klar bild av de frågor för vilka man ändå får ett betydande ansvar. Vi har i moderata samlingspartiet inte blivit helt övertygade om att de förslag i detta hänseende som framlagts av herrar Wirtén och Börjesson i Glömminge bäst tillgodoser detta önskemål. Men vi får väl fortsätta att fundera över problemet, ty det synes ganska klart att nya former måste tillskapas för riksdagens, i det här fallet näringsutskottets, kontroll för att göra det möjligt att bättre bedöma frågorna. Slutligen är det ett oroande tecken att Statsföretag, som ändå måste ha ett väsentligt direkt ansvar för statens företag, tydligen inte fått eller tillåtits få en rimlig möjlighet till inblick i och överblick över utvecklingen av Stålverk 80. Fru talman! De upprörda påståenden som slungats ut om att näringsutskottets granskning av situationen skulle fördröja fullföljandet av investeringsplanerna för Stålverk 80 är naturligtvis totalt ohållbara. Under arbetets fortsatta gång kommer säkerligen ofta saker att inträffa som på det ena eller andra området kräver översyn eller omprövning. Detta gäller t.ex. den nyligen aktualiserade miljöaspekten. Jag tror att den granskning riksdagen nu fått företa varit av värde för alla parter. Med dessa ord vill jag yrka bifall till moderata samlingspartiets reservation i den här frågan.

Fru talman! I sakfrågan skulle jag egentligen ha kunnat avstå från att delta i den här debatten därför att jag helt ansluter mig till utskottsmajoritetens ställningstagande. Men efter de personliga utfall som herr Ingvar Svanberg har gjort i den här kammaren den 16 april, här i dag och dessutom ute på en mängd politiska möten, i den tidningspress där han är ordförande osv., kan jag inte undgå att ta kammarens tid i anspråk ett tag. Jag var tyvärr av fullt legitima skäl utkvittad den 16 april och hade följaktligen ingen möjlighet att då delta i debatten. Jag är inte engagerad i näringsutskottet på något sätt och har därför inte haft någon anledning att ta ställning till om frågan skulle återremitteras eller inte. En del av utskottets ledamöter hade ändå begärt att ärendet skulle återremitteras, och jag kan förstå deras ställningstagande. Jag kan förstå att de gärna ville ha en redovisning av alla de problem som tyvärr då hade varit uppe till allmän debatt ute i den svenska pressen —ja, praktiskt taget överallt. Det var frågor om avhopp av tjänstemän, avhopp från styrelsen, osäkerhet beträffande kostnaderna, miljöfrågornas lösning i samband med stålverkets utbyggande, samarbete med stålindustrin nere i Tyskland, marknadsfrågor osv. Det är begripligt om man inför en sådan här enorm satsning gärna vill ha en redovisning av vad som skett på alla dessa enskilda punkter, efter de debatter som förekommit. Det kan väl även ifrågasättas om det inte hade funnits möjlighet att innan ärendet återremitterades ta upp dessa frågor i utskottet." Men situationen var också den att många av dessa frågor gick in i avgörande skeden just i samband med utskottsbetänkandets behandling här i kammaren. Herr Svanberg har också redovisat att NJA:s styrelse samma dag höll ett sammanträde där hela frågan om byggnadsföretagets kostnadsutveckling skulle behandlas. Jag skulle följaktligen inte haft någon anledning att anmärka mot att frågan återremitterades.

Det är obestridligt att en sådan handläggning som den herr Svanberg har uppvisat i denna fråga måste förorsaka skador av det slag som herr Ingvar Svanberg radat upp i en lång följd.

Det är det mest orimliga påstående som över huvud taget kan tänkas, att kammarens handläggning skulle komma att förorsaka Stålverk 80 problem ute på världsmarknaden när Stålverk 80 kommer i gång med sin verksamhet. Nej, herr Ingvar Svanberg har av allt att döma tagit som sin uppgift att använda Stålverk 80 i den politiska propagandan. Det är för honom den väsentliga uppgiften. Att skapa ett företag i vårt läns näringsliv, som är så stabilt och allmänt accepterat som det över huvud taget kan bli, är för Ingvar Svanberg något oväsentligt. För honom tycks det mest väsentliga vara att kunna använda detta företag i den politiska propaganda som han vill föra i egenskap av regeringspartiets gruppledare här i kammaren och i egenskap av partiordförande i Norrbotten. Jag anser mig ha full anledning att fråga Ingvar Svanberg, på vilket sätt vi icke socialistiska riksdagsmän från Norrbotten — framför allt centerriksdagsmännen, som han nu så starkt har angripit — försvårat handläggningen i detta ärende. På vilket sätt har vi vältrat stenar i vägen för Stålverk 80? Har vi krävt några uttalanden? Har vi yrkat på återremiss? Har vi röstat för en återremiss? Herr Ingvar Svanberg var ju så drabbad av yrsel vid behandlingen av ärendet här i kammaren att han inte ens fann sig föranlåten att begära en votering. För oss som känner honom är det ingenting förvånansvärt. Den hafsighet som alltid har kännetecknat hans arbete med olika frågor återspeglas på ett utomordentligt sätt i handläggningen av detta ärende. Vi har alla i Norrbotten i allra högsta grad anledning att försöka skapa en atmosfär kring Stålverk 80, som gör att människor inte bara i Norrbotten utan i hela landet känner förtroende för och tilltro till företagen i vårt län och den enorma satsning som där görs. Vi har varit tacksamma för detta, men vi hoppas också att projektet skall kunna drivas på ett sådant sätt att det ger det resultat som företagsledningen önskar. Jag och många med mig har förtroende för företagsledningen och tror att den skall kunna åstadkomma ett bra resultat. Här i kammaren har jag då och då tillåtit mig säga att även om man velat göra gällande att NJA är ett dåligt företag och inte har fyllt sin uppgift på det sätt som hade varit önskvärt, så har det varit en god investering därför att det ändå varit ett billigt sätt att klara av de enorma problem som annars skulle ha uppstått. Jag skall vara nöjd med Stålverk 80 även om det inte ger några rekordvinster, men det är i alla fall att hoppas att det företaget skall bli lönsamt, för då kan man undgå den misstänksamhet mot företagsamhet i Norrbotten, som skulle bli följden om Stålverk 80 kommer att gå dåligt i framtiden. Men skall vi kunna undanröja misstänksamheten, då fordras det en större öppenhet än vad Norrbottens näringsminister har visat i den här frågan. Det krävs en handläggning av ärendet som ger ett större förtroende än det som herr Ingvar Svanberg har presterat. Han säger i sitt anförande här att han är ingen projektör och han har inte kunnat lämna redovisningarna. Nej, Gud bevare oss för hans projekterande, det vill jag klart och tydligt säga. Så pass mycket ansvar borde han rimligen ändå känna i egenskap av styrelseledamot att han medverkar till att skicka fram dem som kan frågan. Jag hade tillfälle att träffa disponent Edström när han kom härifrån Stockholm efter att ha lämnat redogörelsen för utskottet, och jag uppfattade honom som utomordentligt belåten med att han fått möjligheten att för näringsutskottet redovisa situationen i samband med Stålverk 80. Men hade herr Ingvar Svanberg fått råda, då hade aldrig disponent Edström getts den möjligheten. Fru talman! Jag skall inte gå in i vidare diskussion kring detta utskottsbetänkande. Jag tycker att det är alldeles utomordentligt, och där säges vad jag hade hoppats att det skulle sägas. Man slår fast att det inte har presenterats några fakta som ändrar den grundläggande bedömning av projektet som utskottet gjorde förra året. Det har utskottet kommit fram till, och det är jag glad över. Jag hade inte heller förväntat mig någonting annat. Jag var helt övertygad om att den redovisning som skulle lämnas skulle ge de klarlägganden som behövdes för att utskottet verkligen med fullt ansvar skulle kunna föreslå riksdagen den satsning som det nu har föreslagit. Jag ber därmed, fru talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Egentligen är herr Johanssons i Holmgården inlägg inte mycket att kommentera; jag antar att kammarledamöterna själva kan upptäcka vad som ligger bakom det. Herr Filip Johansson är så ursinnig att han knappast kan behärska sig i talarstolen, han gör en massa personliga utfall mot mig och kommer med förfärligt underliga resonemang. Nå, Filip Johanssons humör är känt litet överallt, men jag trodde inte att han skulle göra sig själv otjänsten att uppträda på det här sättet i riksdagen; det är faktiskt inte honom värdigt. Var herr Filip Johansson säger är ju egentligen ingenting. Han angriper mig för mitt sätt att vara, han talar om min ”kända hafsighet” osv., men den frågan tycker jag att han kan överlämna åt väljare och andra att bedöma. Filip Johanssons åsikt om mig i det avseendet ger jag inte mycket för — den intresserar mig inte. Men sedan frågar han: ”Vad hade vi norrbottniska centerpartister kunnat göra, eftersom det aldrig var en votering?” Ni hade kanske kunnat få en votering, och så hade det sagts att vi var alldeles ovilliga att lämna dessa uppgifter. Ni kunde väl ha gått upp och sagt — inte herr Johansson i Holmgården när han inte var här, men han hade sin partikamrat här — att ni inte tycker att återremissen skall ske men att ni vill ha dessa uppgifter. Skall det vara så förfärligt svårt att fatta vad som är felet med en återremiss och med den uppståndelse som blir kring en så sensationell åtgärd? Har någon människa vägrat utskottet och riksdagen upplysningar om detta, när de kan framläggas? Hela den här historien är så barock att jag inte förstår hur man egentligen resonerar. Så säger herr Johansson i Holmgården i slutet av sitt anförande något mycket egendomligt. Herr Johansson hade träffat disponent Edström när han kom från föredragningen i näringsutskottet, och han var så glad för att ha fått lämna denna upplysning. Ja, disponent Edström är ofta glad, men att han skulle ha hindrats från att lämna sådana här upplysningar! Det får ju ändå, herr Filip Johansson, vara någon måtta på vad man yxar till i ilskan. Herr Johansson menar att om jag fått råda, hade Edström aldrig fått möjlighet att lämna dessa upplysningar. Jag vill bara citera detta, så kan kammaren själv bedöma vad det ligger för mening i vad Filip Johansson här anfört. Lugna ned nerverna litet, så att ni möjligen kan diskutera i stället för att stå här och vrålskälla på mig om fullständigt ovidkommande ting! Det som var tokigt — jag vidhåller det fortfarande och jag har diskuterat det med mina utskottskamrater — var att man måste tillgripa en så drastisk åtgärd och att det skulle kablas ut över landet och över världen att riksdagen har ifrågasatt NJA-satsningen och att vi måste ompröva alltsammans, när man inte behövde det för att få fram de siffror som då förelåg. Det har riksdagen aldrig nekats. Skall det vara så förfärligt svårt att fatta det?
Fru talman! Herr Svanberg anser att jag har gjort ett våldsamt utfall mot honom. Han står här i kammaren och säger att han inte misstänker det allra minsta att utskottet, som har ställt detta yrkande, har någon oriktig avsikt med sitt yrkande — vilket inte heller jag gör. Men gentemot oss, som inte har vare sig ställt något yrkande, gjort något uttalande eller väckt något förslag på något som helst sätt, gör han gällande att vi har vältrat stenar i vägen för Stålverk 80, att vi vill omöjliggöra dess utveckling. Det tycker han är fullt rimliga uttalanden som vi här skall acceptera utan att på något sätt reagera.
Fru talman! Jag tycker egentligen att vad herr Filip Johansson här säger också kunde ha varit osagt. Han menar att jag begär att han skall ta emot att jag har sagt att han är sådan och sådan men att han inte skall försvara sig. Jag hade hoppats att Filip Johansson skulle försvara sig och ge en sakligt grundad redogörelse för orsaken till att man måste tillgripa återremiss. Hans bemötande har i stort sett bestått i råskäll om min karaktär och min person. Jag fattar inte detta som ett bemötande, och det skadar inte mig. Det skadar herr Filip Johansson, som inte har några sakargument i denna fråga, att norrbottningarna, som poängterar hur betydelsefullt detta är, finner sig i att man gör denna återremiss i stället för att säga att vi kan få fram dessa upplysningar på annat sätt. Herr Filip Johansson kan ju studera uttalandena vid den presskonferens som hölls med Norrbottens och Västerbottens handelskammare som arrangörer. De kan inte misstänkas för några socialistiska påfund eller misstänkas för att på något sätt stå under mitt ordförandeskap. Man uttalade klart att det är psykologiskt förödande, i synnerhet för norrbottningarna, att man gör på det sättet som herrarna här har gjort. Läs det i stället för att försöka hitta på en massa invektiv mot mig. I den här frågan är invektiven mot mig mycket ointressanta för kammaren. Tala om sakfrågan!
Fru talman! Norrbottens och Västerbottens handelskammare var av precis samma uppfattning — att det var angeläget att misstänksamheten gentemot Stålverk 80 eliminerades. Den misstänksamheten kunde inte elimineras på annat sätt än genom att man lämnade ut sakuppgifterna i ärendet. Det var det som herr Svanberg inte ville vara med om, utan han gjorde sitt allra yttersta för att komma ifrån denna information.

Fru talman! Efter detta verserade och högtstående replikskifte må det också tillåtas mig att lägga några synpunkter på ärendet. Det är klart att jag delar det mesta av herr Svanbergs synpunkter. De borgerliga partierna har i olika sammanhang gjort sitt bästa för att sabotera och misstänkliggöra utbyggnaden av den statliga industrisektorn i vårt land. Det finns det så många belägg för. Det beklagliga är att man utan tvivel haft framgång i sina strävanden. Regeringspartiet har inte haft modet eller viljan att ta den politiska strid som en planmässig utbyggnad av statlig industriverksamhet i stor skala kräver. Norrbottens Järnverks historia ger vittnesbörd om såväl borgerlig sabotagepolitik som regeringens undfallenhet. Mot den bakgrunden fanns det all anledning att hälsa förslaget om byggande av Stålverk 80 med största tillfredsställelse. Det är den största industriella satsningen i detta land, har det sagts, och det är förmodligen riktigt. Beslutet togs i största enighet av denna kammare. Det som fanns var några detaljreservationer. Men sedan kom -— precis som väntat — storfinansens och de borgerliga kretsarnas motoffensiv. Strax efter beslutet kom man i gång med ett misstänkliggörande utan motstycke. Vi kommer ihåg hur Industriförbundet engagerade dyrbar expertis för att bevisa hur galet det måste vara att Norrbottensmalmen i ökad utsträckning skulle förädlas på hemmaplan. De borgerliga tidningarna, alltifrån Expressen och Svenska Dagbladet till Sunt Förnuft och den borgerliga landsortspressen, engagerade sig i de mest dystra svartmålningar och olycksprofetior. Man firade orgier i veklagan över projektets kostnadskrävande karaktär. Man demonstrerade, när det gällde Luleå, en miljövänlighet som inte plockas fram när det gäller de storkapitalistiska koncernernas utbyggnadsprojekt. En hycklande omsorg vars bevekelsegrunder undan för undan har blivit alltmer uppenbara. Jag tror inte heller att man ser ”spöken på ljusa dan” om man misstänker att de s.k. avhoppen från NJA-ledningen också bör betraktas som ett led i denna samordnade kampanj. För ett par veckor sedan blommade det ut i riksdagen, när man med hänvisning till att kostnadskalkylerna inte kommer att hålla krävde återremiss till utskottet. Den har nu skett och det är väl bara att konstatera att av denna stort uppblåsta ballong är ingenting kvar. Luften har gått ur, och utskottet säger att vid en genomgång har inga fakta presenterats som ändrar den grundläggande bedömning av projektet som utskottet gjorde förra året. Kvar finns moderaterna som vill dela upp projektet i två etapper. Det är en s.k. strategisk frontförändring. Kan man inte torpedera projektet kan man i varje fall förhala det, kanske i hopp om att den andra etappen så småningom läggs i malpåse. Vad har man nu vunnit med allt detta? Ja, näringsutskottet har fått återupprepat inför sig i stort sett redan kända fakta. Men det är klart att något har man ändå uppnått. Man fick fart på en ny debattomgång i svenska massmedia, man spred en ny dos av misstänkliggörandets gift. Man kunde inför en bred allmänhet, svensk och utländsk, ge intryck av att det hela egentligen är något skumt, ett högst tvivelaktigt projekt. Så kan man naturligtvis också bedriva en kampanj i ett bestämt politiskt syfte. Inte har det varit till nytta för NJA eller för norrbottniska intressen. De borgerliga partiernas företrädare på Norrbottensbänken kommer knappast att skörda någon ära på hemmaplan för sina resp. partiers agerande. Vi vill från vpk klart deklarera att vi oreserverat är för Stålverk 80, att vi kommer att vända oss mot varje försök till förhalning och sabotagepolitik av vilken typ det vara må. Stålverk 80 är betydelsefullt för hela Norrbotten. Det är ett gott steg på vägen mot det krav som sedan länge ställts i Norrbotten, nämligen att huvuddelen av Norrbottensmalmen skall förädlas på hemmaplan. Det är ett steg på vägen för att frigöra Norrbotten från den kolonialt präglade råvaruutplundringen, en hjälp på vägen att förändra länets näringslivsstruktur. Det är lätt att spåra den storkapitalistiska bockfoten i kampanjen mot Stålverk 80. När Grängesbergschefen Johan Åkerman vänder sig mot projektet är det inte av omsorg om landet eller om Norrbottens län. Herr Åkerman har funnit att högsta förnuft måste vara att centralisera framställningen av stålämnen till Grängesverket i Oxelösund. Från det hållet vill man inte veta av någon skärpt konkurrens från statens eget järnverk. Däremot vet man med säkerhet att det är god affär att förädla malm till stål. Malmen ger tio tolv gånger mera i pengar per ton när den har gått igenom stålverksprocessen. En statlig inbrytning på ett affärsmässigt så lukrativt område vill storfinansen inte veta av, och däri tror jag också underlaget finns till den samordnade kampanj som spelats upp i borgerligt styrda media och av och till även här i kammaren. Stålverk 80 är viktigt för Norrbotten från flera synpunkter. Det ger mera jobb. Och rätt upplagt med en spridning av tillverkning utgående från NJA kan expansionen i Luleå få stor betydelse för hela vårt län. Detta är viktigt. Viktigt är också att vi ser Stålverk 80 som ett instrument för att bromsa den våldsamma rovdriften med malmen, en anledning att i ökad utsträckning övergå från råvaruexport till förädling, som ger mera pengar för mindre kvantitet bruten malm. En förnuftig utveckling av förädlingen innebär att en verksamhet som kan pågå några decennier — jag syftar då på en malmbrytning av nuvarande omfattning — kan förlängas många gånger om och med bättre ekonomiskt utbyte. Slutligen var motiveringen för denna återremiss att kostnadskalkylerna kommer att överskridas. Ja visst, men säg vilket projekt i den storleksordningen som har hållits inom de exakta ekonomiska ramarna. Kostnadsöverskridandet är desto mer förklarligt som praktiskt taget hela den kapitalistiska världen befinner sig i en inflationskarusell som snurrar allt fortare. Stålverk 80-projektet kan inte undgå att påverkas av detta förhållande. Det har också sagts att Stålverk 80 tar en alltför stor del av de investeringsmedel som finns i landet. Ja visst är det en stor bit. Men efter decennier av råvaruutplundring har samhället den moraliska skyldigheten att till Norrbotten ge något tillbaka som kan skapa sysselsättning på längre sikt och dessutom medverka till en bättre hushållning med råvaran. Om Stålverk 80 tar 2 miljarder kronor i anspråk per år under investeringstiden, så motsvarar det ungefär en fyrtiondedel av beräknade årliga investeringar. Det tycker jag ger ett bättre grepp om proportionerna. Jag vill sluta med att säga att vi i vpk betraktar det som väl använda pengar och som en framgång för en politik som vi länge har pläderat för.

Fru talman! Det är intressant att iaktta hur Per Petersson i Gäddvik och Filip Johansson i Holmgården reagerar i precis samma situation. Herr Petersson har tydligen ännu inte hetsat upp sig så att han inte vet vad han säger, han kan tala i vanlig samtalston och försöka hitta argument i stället för invektiv. Sedan är det en annan sak att jag inte gillar hans idéer — jag har ingenting att invända mot att han framför dem. Herr Petersson säger att jag påstår att jag aldrig gör några felgrepp. Det har jag aldrig påstått. Men jag har påstått och påstår fortfarande, att det var ett felgrepp av de borgerliga att återremittera detta ärende till utskottet. De upplysningar som kom fram, kom fram oavsett återremissen. Den medförde dock att hela den gamla kampanjen från vissa kretsar mot Stålverk 80 tog ny fart och att debatten inflammerades — därmed inte sagt att Per Petersson gick över till dem. Är det så svårt att fatta att man genom återremissen satte ny fart på den? Per Petersson fann också att min diskussion med mina utskottskamrater inte var lyckad. Om det tröstar honom får han gärna påstå det. Jag tycker nog att mina utskottskamrater hade ett annat sätt att resonera. Vi diskuterade sakfrågorna, och där framfördes inte denna fullständigt barocka tanke att jag på något sätt skulle uppträda som skvallrande i utskottet osv. Det här har vi nu tjatat om hela kvällen. Men frågan är inte hurdana ni är och hurdan jag är utan om återremissen var en riktig åtgärd. Har industriministern, har utskottet eller någon annan försökt dölja någonting i detta sammanhang? Varför gå ut med sådana misstänkliggöranden och sedan säga att nu är luften rensad, nu vet man att NJA och Stålverk 80 är någonting bra? Om man skall fullfölja det resonemanget, skall man väl i så fall ta varje barock anklagelse som framförs mot Stålverk 80 på allvar och pröva dem alla, men jag kan inte fatta att man behöver göra det utan tycker Nr 88 att det vore orimligt att göra så. Torsdagen den Sedan undrar man vad det är för märkvärdigt som man har sagt. Jo, 22 maj 1975 man har, som moderaterna i övrigt, sagt att man skulle kunna göra en LK uppdelning på två etapper. Vad har då jag sagt om det? Jo, jag har sagt — Anslag till teckning att detta visserligen är tekniskt möjligt, men att det gör det hela dyrare — av aktier i och dessutom skapar marknadsföringsproblem. Självfallet kan denna lös — Statsföretag AB ning prövas, om det är nödvändigt, men då är det finansieringssituationen som skall vara bestämmande, och därför behöver man inte tjata mera om detta nu. Sedan säger herr Petersson någonting lustigt, nämligen ungefär så här: ”Jag har ju bara sagt att om en uppdelning inte gör det dyrare, utan om det därigenom snarare blir bättre för företaget, är jag inte emot den.” Men vilken människa är emot att göra det bättre för företaget? Det är ju inte detta som det är fråga om. Jag vill konstatera att den här debatten mellan oss som är från Norrbotten väl borde kunna avslutas. Jag tror att människorna i Norrbotten upplever det som någonting förfärligt att Stålverk 80 ifrågasätts, och då är de helt naturligt tillbaka i sin gamla misstänksamhet mot de borgerliga. Detta är helt rimligt, eftersom de borgerliga aldrig riktigt har släppt tanken på att det är någonting skumt med statlig företagsamhet men att man måste försöka stå ut med den ändå, eftersom man tyvärr inte har något annat val.
Fru talman! Jag delar Ingvar Svanbergs uppfattning, att vi på Norrlandsbänken kan avsluta den här debatten. Men när Ingvar Svanberg försöker bevisa att han inte har någon skuld till att den här frågan blev återremitterad är jag inte med längre.
Fru talman! Jag tänker bara göra ett par korta kommentarer till den här debatten. När jag lyssnat till debatten har jag självfallet med tillfredsställelse noterat att samtliga partiers representanter har uttalat att man är ense om att förusättningarna för beslutet om Stålverk 80 inte har förändrats sedan i fjol. Det är av stor betydelse att detta har sagts, och därför känner jag också glädje över den förnyade uppslutningen bakom stålverket. Stålverk 80 är ett stort projekt — det har alla vittnat om. Det är för Norrbotten av utomordentlig betydelse, men jag förmenar att det även har en mer eller mindre avgörande betydelse för hela vår svenska industriella utveckling.

Om nu utskottet, såsom här har vittnats om, har haft tillfälle till kontakter med företagsledningen och har haft möjlighet att bekanta sig med dem som står i främsta ledningen för NJA och Stålverk 80, tycker jag att också detta är av mycket stor betydelse. Jag har inte hört någon som har haft denna kontakt fälla något kritiskt omdöme. Det är av mycket stor vikt att vi har förtroende för dem som vi har lagt bördan på att förverkliga det projekt som uppgår till så stora belopp som vi alla känner till. Om det nu är på det sättet att det finns ett informationsproblem, vill jag gärna uttala att jag är beredd att medverka till att den önskade informationen från NJA-ledningens sida kommer till stånd. Den kan, som jag ser det, lämpligen lämnas till utskottet — säg två gånger om året: en gång på våren och en gång på hösten. Jag kan deklarera att NJA ledningen självfallet är beredd till en sådan informationsverksamhet också framöver. Herr Regnéll återgav ett uttalande av direktör Sköld till utskottet, i vilket han hade sagt att han inte hade fått besked från NJA. Jag kan naturligtvis inte bestrida det, men jag är en aning överraskad. De första uttalandena om att en kostnadsfördyring för projektet skulle kunna inträffa fick jag nämligen vid överläggningar med direktör Sköld och finansdirektör Andrén i Statsföretag någon gång vid månadsskiftet januari-februari. Det var i samband med en diskussion om kapitalproblem som berörde Statsföretags verksamhet i dess helhet. Det gav mig anledning att efterlysa kalkyler från NJA för att få ett faktaunderlag. Jag fick så småningom den promemoria ur vilken jag redovisade uppgifter i min debatt med herr Burenstam Linder den 1 april. Jag angav emellertid klart att det var ett mycket preliminärt material som man inte kunde dra några verkliga slutsatser av.

Jag vill säga detta därför att man inte skall misstänka att NJA:s ledning försöker undanhålla Statsföretags ledning de faktiska uppgifterna om vad som kan komma att inträffa. Självfallet är det en skyldighet för NJA ledningen som dotterbolag till Statsföretag att hålla denna ledning underrättad. Det skedde också sedan man i NJA:s styrelse hade granskat materialet och beslutat att gå fram till regeringen, men självfallet via Statsföretag. Den 12 maj hade NJA:s ordförande återvänt från sin utlandsresa och kunde då justera styrelseprotokollet. Direktörsassistenten Kjell-Åke Dahlström hade enligt uppgift tillgång till ett ojusterat styrelseprotokoll redan den 30 april. Jag antar att det då också fanns tillgängligt för de övriga i Statsföretags ledning. Men om det där är bristande informationsoch kommunikationsproblem ser jag det som en uppgift att se till att de bristerna undanröjs. Fru talman! Med detta har jag framför allt velat upprepa tillfredsställelsen över att vi nu står fast vid det beslut som fattades i fjol och att riksdagen efter vad jag nu kan se enhälligt kommer att upprepa sitt tidigare godkännande.

Fru talman! Det är alltid litet bekymmersamt att diskutera en person, hans uppfattning och hans uttalanden, när vederbörande inte har möjlighet att själv komma till tals och redovisa hur han ser på saken. I detta sammanhang är det Statsföretags verkställande direktör, herr Sköld, som jag citerade i ett tidigare anförande. Industriministern uttalar nu en viss förvåning över de citat som jag kom med och den uppfattning som redovisades av direktör Sköld. Jag sade att utskottet av direktör Sköld fått upplysningar, att NJA inte lämnat infordrat material till moderbolaget. Jag sade också att om herr Skölds uppgifter hade lämnats enbart till utskottet, så hade jag väl fått hålla inne med dem här i kammaren, eftersom vi är inställda på att inte skvallra ur skolan när det gäller sådant som sagts i utskottet. Men när Statsföretag förra torsdagen hade bolagsstämma lämnades samma besked i många tidningsreferat från stämman, och därför måste det rimligen anses vara riktigt. Jag har ett par stycken av de avrivna tidningssidorna med mig från förra fredagen, där det lämnas referat från bolagsstämman. Det heter t.ex. på Dagens Nyheters handelssida under rubriken ”Bekymrad VD i Statsföretag: Inga NJA-kalkyler till oss”: ”Statsföretags ledning och styrelse har inte fått något som helst material om NJA:s fördyrade investeringsprogram. Personligen tycker jag att det är bekymmersamt för oss att inte ha det här materialet när vi nu sitter och brottas med Statsföretags finansiella problem, sade koncernchefen Per Sköld i samband med torsdagens bolagsstämma. Vi har sett uppgifter om att NJA skulle ha blivit 900 miljoner kr. eller 1,4 miljarder kr. dyrare än det ursprungliga programmet. Men vi har inte kunnat behandla det i moderbolaget Statsföretags styrelse eftersom vi inte har sett NJA:s eget material, menade Per Sköld.

Fru talman! Jag vill framhålla att jag inte bestred att uttalandet hade gjorts. Jag uttryckte en viss förvåning därför att det, såsom jag redovisade, någon gång i januari-februari riktades uppmärksamhet på att det här problemet kunde uppstå. Det gjordes av herrar Sköld och Andrén. Jag har väl därför anledning att förmoda, att man haft tillfälle att följa utvecklingen under de månader man arbetade med den preliminära promemoria som jag hade tillgänglig den 1 april. Men den 16 april hade NJA styrelsesammanträde, ett ojusterat protokoll översändes den 30 april till direktörsassistenten i Statsföretag. Eftersom ordföranden, direktör Grafström, är utomlands från den 30 april till den 12 maj sker inte hans underskrift förrän efter hemkomsten. Skrivelsen om kostnadsökningen går från NJA till Statsföretag den 16 maj. Det som också är viktigt i sammanhanget är att denna skrivelse och denna framställning inte kan komma riksdagen till handa under denna session. Saken skall först bedömas av Statsföretag och överlämnas till regeringen innan vi kan lämna den slutgiltiga redovisningen. Därför tycker jag att man har ägnat något för stor uppmärksamhet åt de uttalanden som direktör Sköld gjorde i detta sammanhang.
Fru talman! Vi fick nyss höra av industriministern att han fick de första rapporterna om en fördyring av detta projekt i månadsskiftet januari-februari. Då undrar jag varför inte industriministern meddelade detta vid den stora interpellationsdebatten vi hade den 27 februari. Jag fäste då uppmärksamheten på att det sannolikt skulle bli fördyringar. Då vi hade en ny debatt den 1 april, så kom inte industriministern med några sådana upplysningar förrän i en av replikerna när jag hade pressat på för att verkligen försöka få reda på hur stora kostnadsfördyringarna var. Om det verkligen är som industriministern sade, att han hörde talas om fördyringarna i månadsskiftet januari-februari, varför väntar han då till den 1 april med att tala om för svenska folket hur det förhöll sig? Det har ju funnits flera tidigare tillfällen. Är det riktigt att under press så småningom komma med en så pass viktig upplysning?
Fru talman! Jag har inte tänkt ta upp någon ytterligare debatt. Får jag bara lämna en kort upplysning. I samband med överläggningar med Statsföretags ledning om kapitalproblemen 1975/76 anförs att det kan uppstå fördyringar på Stålverk 80. När jag i mars någon gång frågar NJA-ledningen om den har något material beträffande kostnaderna får jag en preliminär promemoria, vilket jag angav i debatten den 1 april. I den kunde jag läsa fram att man preliminärt bedömde de inträffade kostnadsökningarna på järn, stål och maskiner så, att en fördyring av stålverket kunde uppstå med ca 900 milj.kr. Men fortfarande var detta ett material man höll på att arbeta med. Jag hade ingen anledning att i det läget göra något annat än att rapportera i riksdagen om det material jag hade och det gjorde jag mot bakgrund av att herr Burenstam Linder hade gjort uttalanden om att man kunde förmoda att Stålverk 80 skulle komma att kosta 7 miljarder. Nu har vi alltså ett material som är presenterat och diskuterat i NJA:s styrelse. Det är överlämnat till Statsföretag och vi väntar på att få in det för en mer slutgiltig granskning. Den här frågan har nu varit föremål för näringsutskottets speciella uppmärksamhet och riksdagens debatt. I sak finns inte mera att tillägga nu.
Fru talman! Att frågan varit föremål för näringsutskottets förnyade uppmärksamhet är ju trots industriministern, eftersom han så energiskt kämpat emot en sådan förnyad granskning. Det var en konstig upplysning vi fick, nämligen att industriministern hörde av Statsföretag, när man där diskuterade finansieringskalkyler, att det skulle bli fördyringar. Nu säger industriministern att det inte fanns något faktaunderlag för detta Statsföretags påpekande. Är Statsföretag verkligen ett så dåligt företag att det besvärar industriministern med en så viktig fråga som en finansieringskalkyl utan att ha faktaunderlag? Är industriministern så ointresserad att om han får höra om kostnadsökningar i månadsskiftet januari-februari väntar med att beställa in en promemoria från NJA till mars månad? Det var vad industriministern just sade. Då kvarstår ändå att när industriministern svarade på min interpellation den 1 april så var det först efter att jag i repliker hade begärt besked som det så småningom kröp fram en viss uppgift av ganska anmärkningsvärt slag.
Fru talman! Tillåt mig bara gratulera moderaterna till att man i sakdebatten hade ett så balanserat inlägg från herr Regnélls sida.

Fru talman! I propositionen 1975:86 föreslås att avdragsrätt för kostnader för arbetskläder skall utvidgas under en period av tre år. Under denna tid avses arbetstagare och arbetsgivare träffa avtal om att arbetsgivarna i fortsättningen skall tillhandahålla sådana kläder kostnadsfritt. Kostnader för s.k. skyddsutrustning och för skyddskläder skall enligt förslaget få dras av utan beloppsbegränsning. För andra arbetskläder föreslås en avdragsrätt enligt schabloner med 300 kr. för år räknat. Det är glädjande att den här frågan fått åtminstone en tillfällig lösning. Det är att hoppas att arbetsmarknadens parter under de tre år som föreslagits kommer att avtalsvägen klara upp dessa problem. Vid 1972 års riksdag motionerade jag tillsammans med flera andra ledamöter i den här frågan. Yrkandet i centermotionen gällde då ett extra avdrag om 200 kr. Utskottet avstyrkte motionen med motiveringen att schablonavdrag av detta slag stötte på svårigheter på grund av de praktiska och kontrolltekniska problem som en sådan bestämmelse kunde antas medföra. Tillsammans med min partikamrat Bertil Jonasson återkom jag i mo Nr 88 tionen 432 till årets riksmöte. I årets motion framhåller vi att riksskat Torsdagen den teverket skall kunna meddela anvisningar om vilka grupper som skulle 22 maj 1975 komma i fråga i det här sammanhanget samt att avdraget skall utgöra förs ertogdrs rt 300 kr. Viss avdragsrätt för Det är självklart att vi med tillfredsställelse hälsar de förslag propokostnader för sitionen innehåller, även om en del grupper, bl.a. jordbrukare och föarbetskläder retagare, har undantagits från avdragsrätten. Utskottet säger emellertid att problemet för dessa grupper kan aktualiseras i ett större sammanhang. Det är angeläget att den frågan snarast möjligt bringas till sin lösning. Man måste konstatera att de nuvarande förhållandena är helt otillfredsställande och orättvisa. En del arbetsgivare har tillhandahållit skyddskläder, andra inte. Det är anmärkningsvärt att detta förhållande inte har resulterat i att de som haft stort slitage på skyddskläder och själva betalat dessa fått göra avdrag i sin självdeklaration, fastän det i de här fallen har rört sig om jobbare som haft de tyngsta och smutsigaste jobben. Samtidigt har vissa skådespelare fått göra betydande avdrag för sina arbetskläder. Jag missunnar inte skådespelare dessa avdrag, men förfarandet har varit orättvist gentemot de stora kroppsarbetande grupperna i vårt samhälle — orättvisor som kommer att kvarstå med den avgränsning som förslaget har fått. Jag vill till sist säga att jag tycker att propositionen i viss mån har tillgodosett våra motionsyrkanden. Att man har höjt schablonavdraget gentemot riksskatteverkets förslag och föreslår samma belopp, 300 kr. per år räknat, som vi motionärer har yrkat var nödvändigt. För att de föreslagna åtgärderna skall få någon större betydelse gäller det givetvis att den förteckning som riksskatteverket tillsammans med berörda arbetsmarknadsparter skall upprätta över grupper som skall komma i åtnjutande av schablonavdrag inte görs för snäv utan anpassas till verkligheten i arbetslivet. Skulle vidare arbetsmarknadens parter under den föreslagna treårsperioden ej komma fram avtalsvägen, som förutsatts i propositionen, hoppas jag att riksdagen får ta ställning till en förlängning av lagen. Fru talman! Jag har intet annat yrkande än bifall till skatteutskottets betänkande nr 28.

Fru talman! Får jag börja med att uttrycka min glädje över skatteutskottets betänkande nr 28. Frågan om avdragsrätt vid inkomsttaxering för de kostnader som är förenade med särskilda arbetskläder har för tillfället fått en tillfredsställande lösning. Det kan vara av intresse att helt kort se tillbaka på hur frågan har behandlats i riksdagen under de närmast gångna åren. Till 1972 års riksdag väckte ett tiotal ledamöter ur de borgerliga partierna en motion med krav att avdrag skulle medges för merkostnader för särskilda arbetskläder. Motionen avslogs av den dåvarande socialis 143 tiska majoriteten främst med motiveringen att det skulle ”medföra nya gränsdragningssvårigheter och ojämnheter i beskattningen”. Till 1973 års riksdag hade motionärerna utökats med en representant för vpk, och regeringspartiet stod då inför risken att lida ett voteringsnederlag i kammaren. Riksskatteverket fick därför i uppdrag att skyndsamt utreda frågan, och med hänvisning till den utredningen avslogs motionen vid 1973 års riksdag, huvudsakligen med samma skäl om ”de praktiska svårigheter och gränsdragningsproblem som är förenade med en sådan avdragsrätt”. Hösten 1973 förelåg riksskatteverkets utredning, som innebar ett klart förslag till positiv lösning av avdragsproblemet. Herr Jonsson i Alingsås och jag motionerade därför till 1974 års riksdag och föreslog exakt riksskatteverkets lösning med lagtext och allt. Ärendet hänsköts av skatteutskottet till 1974 års höstriksdag, men finansdepartementet, som hade haft frågan ute på remiss, var då ännu inte berett att lägga en proposition. Med hänvisning till att proposition skulle komma 1975 avslogs herr Jonssons och min motion i december 1974. Nu till 1975 års riksdag föreligger en proposition som i stort sett följer riksskatteverkets förslag men begränsar lösningen till att bli ett treårsarrangemang för taxeringarna 1976-1978. Även om alla i skatteutskottet hela tiden varit överens om att frågan om särskilda arbetskläder normalt skall lösas via kollektivavtal och att kostnaden skall betalas av arbetsgivarna, har skatteutskottet nu kunnat enas kring en lösning för de arbetstagare som av någon anledning inte får arbetskläder via avtal. Departementschefen redovisar i propositionen att ”riksskatteverkets förslag har mottagits positivt av de remissinstanser som företräder löntagarintressen”. Ett sådant konstaterande kunde ha gjorts långt tidigare om förslaget om avdragsrätt fått en mera positiv behandling i skatteutskottet och kammaren. Departementschefen konstaterar i propositionen vidare att ”frågan om arbetskläder ännu inte fått en tillfredsställande lösning avtalsvägen”. Därför går han med på avdragsrätt under tre år. Riksskatteverket skall utfärda regler för avdragsrätten, och nu är skatteutskottet berett att acceptera sådana regler. Utskottet framhåller ”att de anvisningar rörande avdrag för arbetskläder som riksskatteverket kommer att meddela i hög grad kommer att underlätta tillämpningen av bestämmelserna och att de krav på bevisning som i allmänhet uppställs från beskattningsmyndigheternas sida inte torde medföra särskilda svårigheter när det gäller att bedöma frågan om avdrag för arbetskläder”. Min glädje över betänkandet kanske efter den här redovisningen är förståelig för kammarens ledamöter. Slutsatsen av utvecklingen i denna fråga blir uppenbarligen att opposition i riksdagen lönar sig — under förutsättning att man är tillräckligt envis.

| Fru Sato I skatteutskottets betänkande nr 4 angående Svdeigsrätien Torsdagen den för arbetskläder talar utskottet om frågans begränsade betydelse. Det för 22 maj 1975 vånar mig att skatteutskottet tydligen uppfattar frågan som liten och rätt betydelselös. Det är en stor fråga för alla de kroppsarbetare som Viss avdragsrätt för har tunga och smutsiga yrken och sliter ut arbetskläder onormalt fort. kostnader för Dessa grupper har åter och åter krävt att få göra avdrag för arbetskläder. = arbetskläder De har i de flesta fall vägrats. Samtidigt har de genom pressen fått reda på t.ex. att skådespelare fått avdrag för scenkläder. Det har inte varit några vackra ord som sagts då ute på arbetsplatserna — det kan jag försäkra, om någon händelsevis inte känner till den saken. Efter många och långa krumbukter från regeringen och riksskatteverket har vi nu äntligen fått en proposition om att en utökad rätt till avdrag för arbetskläder skall medges. Propositionsförslaget skulle naturligtvis i flera avseenden ha kunnat vara bättre än det är. Det framgår bl.a. av vad skatteutskottet säger angående egenföretagare. Men det är när det gäller avdragsbeloppets storlek ändå mycket bättre än riksskatteverkets förslag, och detta måste hälsas med stor tillfredsställelse, liksom att förslaget över huvud taget har kommit. Det är trots allt ett stort steg på vägen mot rättvisa på det här området. Men i motsats till riksskatteverkets förslag föreslås i propositionen att avdragsrätten skall tidsbegränsas till tre år. Där kommer det negativa fram igen. När vår socialdemokratiska regering inte längre kan säga nej till kraven vill man inte medge avdragsrätt mer än tre år. Motiveringen är att arbetstagarna under tiden skall träffa avtal om ersättning på annat sätt. Jag tycker att förslaget i det avseendet är oriktigt och orättvist — därför har jag i en motion föreslagit att de i propositionen föreslagna avdragsreglerna inte skall tidsbegränsas. Det måste väl stå klart för alla att även om man lyckas få in i avtalsuppgörelserna en rimlig ersättning för slitage av arbetskläder, så kommer det att finnas enskilda eller grupper av arbetare som inte kan tillgodogöra sig ersättning och som i så fall måste ges avdragsrätt vid deklarationen. Om man för en viss grupp inte lyckas lösa frågan avtalsvägen kommer också hela denna grupp att mista avdragsrätten efter tre år. Det är konsekvensen av förslaget. Jag har också i den motion som jag väckt framhållit att avdragsreglerna bör tillämpas generöst mot dem som har svårt att bevisa sina kostnader. Men till min förvåning har skatteutskottet avstyrkt motionen. Det fanns inte så mycken känsla för de här problemen att utskottet kunde tillstyrka motionens hovsamma begäran. Frågan är av begränsad betydelse, säger utskottet. Man kunde ha hoppats att det lämnats en dörr på glänt när det gäller tiden efter de tre åren. Men jag fattar det inte så. Jag fattar det i stället så att utskottet har slagit igen dörren när utskottet, beträffande arbetare som inte senare omfattas av avtalsbestämda ersättningar för arbetskläder, 145 säger att utvecklingen på arbetsmarknaden går mot att lösa dessa frågor avtalsvägen. Sedan heter det att ”denna tendens skulle givetvis motverkas av en permanent avdragsrätt för arbetskläder. En tidsbegränsad avdragsrätt kan däremot ses som en lämplig stimulans i rätt riktning.” Som jag sade är jag glad över att förslaget över huvud taget har kommit och att det innebär en klar förbättring i varje fall under en treårsperiod. Men jag beklagar att både regeringen med propositionsförslaget och skatteutskottet, som stöder regeringen, är så negativa i det här avseendet - t.0. m. mer negativa än riksskatteverket, som sannerligen inte kan beskyllas för att vara överdrivet generöst. Jag skulle naturligtvis kunna begära votering och rösträkning om min motion, så att alla i kammaren fick tillfälle att visa om de har vilja att hjälpa kroppsarbetarna i det här avseendet även när det gäller tiden efter de tre åren. Men med tanke på att det är ett enhälligt utskott som står bakom betänkandet skulle det väl bara bli en meningslös demonstration, och därför avstår jag från detta. Eftersom den tidigare helt negativa inställningen dock i alltför hög grad kvarstår när det gäller avdragsrätten för arbetskläder kommer frågan med säkerhet igen vid följande riksmöten. Problemet är bara delvis löst med det föreliggande förslaget.

Fru talman! Med ett enhälligt utskottsbetänkande och med all den glädje som här har demonstrerats skulle väl diskussion över huvud taget vara överflödig. Men jag förstår anledningen till den. Det har funnits ett behov att göra en historieskrivning. Den är inte riktigt fullständig, så jag måste komplettera den. Det förelåg också i fjol socialdemokratiska motioner för en viss mycket hårt ansatt och aktuell grupp i vårt samhälle, nämligen skogsarbetarna, som inte har några av de förmåner som räknats upp här. Man skulle också kunna låta historieskrivningen gå mycket längre tillbaka i tiden. När man granskar den promemoria från riksskatteverket som åberopas finner man att ärendet funnits med sedan början av 1950 talet. Det är sannerligen ingen ny fråga. Det beslut som vi kommer att fatta grundar sig på regeringens proposition 1975:86, som innebär en utvidgad rätt till avdrag för kostnader för arbetskläder. Jag hoppas att herrarna här tycker att delad glädje är mångdubbel glädje, eftersom så många har medverkat. Kostnader för skyddsutrustning skall enligt förslaget få dras av utan beloppsbegränsning. Att kostnaderna skall kunna verifieras är självklart. För andra arbetskläder föreslås en avdragsrätt enligt schablonmetoden. Enligt arbetarskyddskungörelsen är arbetsgivaren skyldig att bekosta personlig skyddsutrustning, som speciellt är avsedd till skydd mot olycksfall och ohälsa i arbetet. Det finns många exempel på avtal om övriga beklädnadsförmåner. Det kan vara overaller, som på grund av arbetets art slits särskilt hårt. Det kan vara förmåner som beror på att särskild klädsel är föreskriven, t.ex. uniformer. I riksskatteverkets promemoria Nr 88 med förslag om viss avdragsrätt vid inkomstbeskattningen för kostnader Torsdagen den för arbetskläder finns en lång förteckning över grupper inom industrin 22 maj 1975 och den offentliga sektorn som har frågan om arbetskläder löst genom avtal. Viss avdragsrätt för Sedan den skrevs 1973 har ytterligare grupper tillkommit. Det kan kostnader för nämnas att de flesta landsting numera tillhandahåller skyddskläder som arbetskläder tidigare hänfördes till personlig omkostnad. Sådana förmåner anses i allmänhet vara av mindre värde och undantas från beskattning. Ibland kan arbetstagaren få viss gottgörelse i pengar. Sådana förmåner har ju i allmänhet beskattats, och avdrag för inköp av arbetskläder har ej medgivits. Merkostnader för arbetskläder framstår för många som en direkt omkostnad för intäkternas förvärvande. Att avdrag vid beskattningen inte har medgetts upplevs som orättvist. Det är rörande att bevittna den uppslutning som här sker när det gäller att tillvarata kroppsarbetarnas intressen. Jag har svårt att tycka att det låter riktigt äkta, åtminstone när herr Åkerlind pratar. Han kritiserar utskottet, som har skrivit att frågan är av ringa betydelse. Hans partivänner i utskottet står enhälligt bakom detta betänkande, så han förstår att en begäran om votering skulle bli en bumerang. Till herr Hörberg, som talade om den socialistiska majoritetens framfart 1972, kan jag säga att centerpartiets ledamöter stod för ett särskilt yttrande, där de också delade majoritetens uppfattning att det här var en fråga som skulle lösas av arbetsmarknadens parter. Jag undrar vad herr Gustafsson i Säffle säger om att nu helt plötsligt enrolleras i de socialistiska leden. Men det får han väl ta upp själv. Också herr Gustafssons historieskrivning går tillbaka bara till 1972. Han känner sig nu helt tillfredsställd. Jag har t.o.m. varit i tillfälle att se att han har skrivit i sin hemortstidning att solen lyser en sådan här dag, då man har fått som man har velat. Men det är många som har varit före med detta förslag! Jag tycker att utskottet har gjort en uttömmande skrivning kring motionerna. Utskottet är, som sagt, enhälligt och det finns därför inte anledning till någon längre diskussion. Med hänsyn till den nitälskan som visats här kan jag bara hoppas att var och en av er gör en insats för att påverka arbetsmarknadens parter, så att alltfler grupper får denna fråga löst på det sätt som det enhälliga utskottet anser är det riktiga. Med det anförda ber jag, fru talman, att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i betänkandet nr 28.
Fru talman! Fru Normark påstår att det funnits ett behov av historieskrivning i denna fråga. Jag vet inte om fru Normark har något behov av historieskrivning på detta område — jag har det i varje fall inte. Jag har genom att jag känner dessa problem i grunden, bl.a. från mitt tidigare arbete, ett behov av att föra fram de önskemål som jag vet att kropps 147 arbetarna har på det här området. Det är ingenting som man skall raljera om genom att tala om en rörande uppslutning och om att man är intresserad av kroppsarbetarnas villkor. Det är för dem en stor och allvarlig fråga och ingen struntsak.

Fru talman! Nej, jag har aldrig, herr Åkerlind, sagt att det gäller en struntsak, och jag noterar med tillfredsställelse det intresse som nu visas för den här frågan. Jag hoppas verkligen att herr Åkerlind på arbetsgivarsidan känner lika djupt för den. Det förhållandet att arbetstagarna får fria arbetskläder kan användas på många sätt. Jag fann i min brevlåda häromdagen en lapp från ett företag som sökte nya medarbetare. Företaget räknade upp hur bra de anställda hade det på alla sätt. BI. a. skrev man följande: Naturligtvis har vi personalmatsal med låga priser, fria arbetskläder och rabatt på fotoartiklar i personalbutiken. Detta tycker jag manar till efterföljd.
Fru talman! Fru Normark säger att hon hoppas att jag på arbetsgivarsidan känner lika djupt för frågan. Jag förstår inte det yttrandet. Menar fru Normark att också arbetsgivarna har för dåliga avdragsmöjligheter när det gäller arbetskläder eller vad är meningen?
Fru talman! Jag uttryckte mig antagligen dåligt, för det kan ju inte vara något fel på herr Åkerlinds fattningsförmåga. Jag menar naturligtvis, herr Åkerlind, att jag hoppas att ni verkligen lägger manken till när ni tillsammans med arbetsgivarna har möjlighet att slåss för att arbetarna skall få förmånen av fria arbetskläder reglerad genom avtal.
Fru talman! Jo, om det gäller, fru Normark, att försöka få arbetsgivarna att gå med på detta ansluter jag mig till det kravet. Men det är väl inte något som bara jag skall stå för. Det är väl något som vi skall hjälpas åt med — även fru Normark, hoppas jag.

Fru talman! Jag vet inte om det är någon mening med att fortsätta denna debatt. Jag vill bara ytterligare påminna herr Åkerlind om att hans partivänner i utskottet enhälligt står bakom betänkandet.